Herr talman! Vi har ändock, snälla Bo Forslund, en energipolitik som spänner Över ett mycket brett fält. Vi behandlar nu en fråga som gäller gasolen och som ingår som en liten del av denna politik. De beslut som tidigare har fattats efter den socialdemokratiska regeringens tillträde har tillkommit totalt i blindo. Regeringen har inte presenterat något som helst stöd för att relationerna skall vara de föreslagna, även om de — det vill jag gärna erkänna — vid ett första påseende verkar rimliga. Nu har vi fått fram — bl.a. i samband med uppvaktningar inför utskottet — en hel del material som pekar på att förslaget kommer att innebära ett hårt slag mot exempelvis stålindustrin i Bergslagen. Jag vill erinra Bo Forslund om att det när det gäller stålhanteringen av industripolitiska skäl även har gjorts andra undantag från beskattningen. Jag kanske även kan få försvara centerns representant genom att citera ur de allmänna riktlinjer som faktiskt ett enigt utskott har antagit. Det heter där: ”Hänsyn bör också tas till olika energikällors effekter på miljön, bytesbalansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och den industriella utvecklingen.” När vi har vägt ihop alla de här olika synpunkterna har vi kommit fram till att ett beslut enligt förslaget i regeringens proposition i dag skulle vara helt orimligt. Regeringen får väl komma tillbaks och lägga på bordet siffror som styrker att skatten på gasol bör vara densamma som skatten på naturgas. När de siffrorna föreligger skall vi ta ställning till en eventuell justering av gasolskatten.
Det som Kjell Johansson nu säger är rätt anmärkningsvärt. Han beskyller regeringen — och indirekt också sitt eget parti, eftersom man har stött den socialdemokratiska regeringens energipolitik under tre år — för att tidigare ha fattat beslut här i kammaren totalt i blindo. Också Kjell Johansson och hans folkpartikamrater har alltså under tre år varit med om att fatta beslut i blindo i denna kammare. Det bör noteras till protokollet.
Herr talman! Det förhåller sig faktiskt så att vi inte har fattat beslut om någon höjning. I så fall skulle det inte behöva fattas något beslut i dag om en höjning av gasolskatten. Man har antagit en rekommendation som har sett rimlig ut i princip, men när det nu har kommit fram en fullständig redovisning visar det sig att rekommendationen är högst orimlig. Då menar Bo Forslund att vi av något skäl—för Sydgasprojektets skull eller något annat — skulle vara beredda att slå hårt mot en exportindustrigren och bortse från de mål som vi faktiskt i enighet har lagt fast här i riksdagen om att ta hänsyn till industriell utveckling osv. , allt det som jag läste upp nyss. Det är vi inte beredda att göra, men vi är beredda att pröva den här frågan sakligt och noggrannt, när regeringen lägger fram ett material som duger för att pröva frågan.

Herr talman! Jag har naturligtvis anledning som vpk:s representant att välkomna det beslut som kommer att fattas av kammaren om en stund beträffande gasolen. Jag skulle möjligen med anledning av den diskussion som har förts om gasolvagnar och annat kunna hälsa de övriga partierna välkomna till vpk:s gasolvagn. Det kanske finns skäl att litet grand erinra om den debatt som har förts tidigare om gasolen men även om naturgasen. För ett år sedan, så när som på en dag, hade vi en debatt om i första hand naturgas och kol — gasolen kom då så att säga på sladden. Det var då gasolen för första gången kom att bli beskattad. Vid det tillfället hade regeringen skrivit i propositionen att det var en lämplig avvägning att naturgas och gasol fick en beskattning motsvarande tre fjärdedelar av oljans. Det var också vad skatteutskottet den gången skrev i betänkandet, som vad beträffar dessa avsnitt skrevs under av moderaterna och folkpartiet. När man vid den tidpunkten införde skatten 70 kr. på gasol, som inte används till motorbränsle eller stadsgasframställning, innebar detta, om man skall föra över det till ett procentresonemang, ungefär 14 Jo av oljebeskattningen. Vpk motionerade den gången också och anförde att framför allt miljöskäl talade för att beskattningen av både naturgas och gasol borde uppgå till en fjärdedel av oljeskatten. Vi blev ensamma den gången, men vi kan ju konstatera att det har skett omprövningar inom andra partier. Jag vet inte om jag vill kalla det för hållningslöshet, som Bo Forslund gjorde, och säga att man bör hålla sig till några spelregler, som för mig i det här sammanhanget är oidentifierade. Eller kan det möjligen vara så att om man en gång har sagt bu skall man alltid säga bu? Har man en gång sagt att det skall vara en beskattning motsvarande tre fjärdedelar av oljans, så skall det för alltid vara så! Jag tror nog att det är rätt bra med omprövningar, Bo Forslund. Jag skulle välkomna att även socialdemokraterna gjorde omprövningar, inte minst inom energipolitiken. Jag kan också med nöje konstatera att de borgerliga partierna, från olika — Prot. 1985/86:50 utgångspunkter, har kommit till samma ståndpunkt som vpk lade fast redan — 12 december 1985 för ett år sedan. Det tycker vi är en bra omprövning. Det finns nämligen skäl för den uppfattningen, framför allt miljömässiga, vilket också har framkommit i debatten. Gasol — naturgas också för den delen — är en så fantastiskt ren och fin energikälla att det finns anledning att via beskattningen stimulera en ökad användning. Dessa bränslen har inte de negativa miljöeffekter som många andra energislag för med sig. Grunderna för de borgerliga partiernas omvärdering är, som jag redan nämnt, de miljömässiga fördelarna men i viss utsträckning också industripolitiska sådana. Jag kan tänka mig att den uppvaktning som gjordes inför utskottet kan ha påverkat de borgerliga partierna att så att säga haka på vpk:s gasolvagn. Vi hade redan tidigare gått in för vår linje i den här frågan, och vi har hållit fast vid den. Det vore naturligtvis bra om samma omprövning skulle kunna komma till stånd när det gäller naturgasen. Jag tror att det finns exakt samma grunder för en omprövning där, nämligen framför allt de säregna miljömässiga fördelarna, men också de industripolitiska. Vi kan konstatera att vi i södra Sverige nu håller på att få en rätt bra introduktion av naturgas. Jag är också övertygad om att naturgasen skulle ha större möjligheter att tränga ut olja och framför allt kol från energianvändningen på ett fördelaktigt sätt. Det skulle kunna innebära — vilket jag tror kommer att hända — att inte bara södra Sverige, utan också sydvästra Sverige och en stor del av västra Sverige i framtiden kommer att få en hel del av sin energiförsörjning via naturgas. För Mellansveriges del verkar loppet i varje fall för närvarande kört med anledning av att Sverige inte hakade på den möjlighet som tidigare gavs att köpa naturgas från Sovjetunionen via pipelines från Finland. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till vpk-reservationen beträffande naturgas och i övrigt bifall till utskottets förslag. Jag vill bara slutligen ändå fastslå att omprövningar och omprövningstid är någonting som vi dras med dagligen. Om jag inte minns alldeles galet förekom en omprövning även från socialdemokratiskt håll helt nyligen i skatteutskottet i ett annat energiärende.

Herr talman! Tommy Franzén hälsade övriga partier välkomna till vpk:s gasolvagn. Jag känner mig inte alls som om jag befann mig på någon gasolvagn — jag tror ingen moderat gör det — varken på en vpk-vagn eller en folkpartivagn. Oppositionspartierna är överens om att ge regeringen bakläxa för att den föreslagit alltför kraftiga höjningar. Vi har hamnat på ett gemensamt förslag beträffande skattesatsen på gasol, som innebär en mycket måttligare skattehöjning. Tommy Franzén upprepade påståendet att moderaterna och folkpartiet — i motionen står det bara moderaterna — skulle ha hjälpt socialdemokraterna att fastställa dessa procentsatser. För att inte detta skall stå oemotsagt vill jag upprepa att vad vi gjorde var att avstå från att stödja en vpk-reservation och en centerreservation. Vi hade nämligen själva lagt fram en reservation som tog avstånd från principen med energibeskattningen i dess helhet.

Herr talman! Tommy Franzén påpekade att vpk föreslog denna skattesats redan vid förra behandlingen. Han tillmätte också den miljömässiga effekten stor betydelse. Jag vill än en gång påpeka att vi är mycket intresserade av att få en bra introduktion av naturgas i Sverige. Men vi kan inte rusa åstad och sätta skattesatser som innebär att man får en våldsam utbyggnad. Det är faktiskt så att man inte kan beredskapslagra naturgas. Ett väl utbyggt system i Sverige eller i delar av Sverige, som huvudsakligen står för försörjningen, är det enklaste som över huvud taget finns att slås ut i ett krisläge genom sabotagehandlingar. Vi kan inte sätta oss fast i ett sådant system när vi nu är på väg att ta oss ur ett annat system som varit olyckligt. Oljan har vi ändå kunnat beredskapslagra, för att få en buffert ofärdestider. Det kan vi inte med naturgas. Hade alla de industripolitiska skälen, beredskapsskälen, kostnaderna för beredskapslagring och värdet av att gasol kan produceras i Sverige varit belysta redan då vi fattade beslutet, är jag övertygad om att vi inte hamnat i den situation vi råkade i den gång vi antog rekommendationen om en höjning. Fortfarande har vi inte någon exakt redovisning, men en hygglig redovisning. Det har föranlett oss att tro att dagens beslut är klokt.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att rätta Karl Björzén litet. Det kan knappast ha varit fråga om en vpk-reservation förra året, alldenstund vpk inte tidigare varit representerat i skatteutskottet och följaktligen inte heller kunnat avge någon reservation. Vi hade däremot en motion, men det är en annan sak. Sedan en annan sak, Karl Björzén: Vi är inte överens om att ge regeringen en bakläxa. Vad vi är överens om är att skattesatsen på gasol skall vara 25 96 av skatten på olja. I det här fallet skulle det betyda 125 kr. Det är detta vi är överens om. Till Kjell Johansson vill jag bara säga att jag inte tycker att vi skall vara rädda för det här med beredskapslagring och av den orsaken inte gynna ett miljömässigt bra energialternativ. Oavsett hur bra det är och oavsett hur mycket vi än stimulerar användningen av naturgas med en lägre beskattning, tror jag ändå inte att det är realistiskt att anta att naturgasen skall slå ut alla andra energislag. Vi kommer fortsättningsvis att ha både olja, kol och andra energislag kvar, där vi redan har beredskapslagring uppbyggd. Vi skall inte vara oroliga. Det vore bättre att stimulera användningen av naturgas i än större omfattning för att klara de miljömässiga problem som vi dras med — skogsstöd m.m.
Herr talman! Jag tycker att man i dag kan göra den bedömningen att skatten på naturgas ligger ganska rimligt till. Naturgasen är ett förmånligt alternativ och slår ut oljan. Det är ett faktum. Om man däremot skulle sänka skatten drastiskt, skulle följderna absolut bli att vi i vissa områden där det är lätt att introducera naturgas skulle få en mycket dominerande utbyggnad av densamma. Det vore mycket olyckligt. Naturgasen går inte att fasomvandla. Annars hade man inte eldat upp den, utan man hade använt den redan tidigare. Vi kan därför inte ha någon beredskapslagring. Därför kan man inte heller bara titta på de miljömässiga effekterna.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten så mycket. Vi har olika uppfattningar om i vilken grad vi måste ha beredskapslagring av ett visst energislag. Jag menar att det inte är nödvändigt att ha det, även om man nu skulle öka naturgasens inflytande i energianvändningen i väsentligt högre grad jämfört med situationen i dag. Som jag sade tidigare finns det alltså mängder av andra energislag som vi beredskapslagrar och som vi i en eventuell avspärrningssituation kan ta till, så det kan inte vara problemet. Jag vill möjligen också erinra Kjell Johansson om vad som sades i betänkandet för ett år sedan. Utan att man angav några sakskäl, sade de partier som då var överens om betänkandet — vilket var samtliga utom vpk och centern — att skatt införs på naturgas och gasol som används för andra ändamål än motordrift. Den sattes till tre fjärdedelar av oljeskatten. Det är bra att vi har kommit till det läge vi har i dag. Jag har redan sagt att jag välkomnar det.

Herr talman! Gasol är det miljövänligaste av alla bränslen och har bidragit till bättre miljö för ungefär 12 000 anställda i den tunga industrin. En skattehöjning av den storleksordning som propositionen föreslår, med 300 kr. per ton, på gasol skulle medföra att vissa industrier gick över från gasol till olja och väsentligt försämrade miljön för dem som arbetar i lokalerna. I andra fall skulle man gå över till el, och då band man sig vid el, vilket energipolicymässigt måste vara fel. Stålindustrin och den tunga industrin säljer drygt 50 96 av sin produktion på export. Det vore rimligt att beskattningen per energienhet på gasol stämmer med den beskattning som kontinentala verk har för samma ändamål. Där har man naturgas till priser som ger ungefär halva den kostnad per energienhet som gasol i dag har här i Sverige. Vi i Bergslagen har ingen chans att komma åt naturgas inom rimlig tid. Socialdemokraternas förslag skulle innebära att vi i Bergslagen, där inte bara stålindustrin utan också stora delar av den tunga verkstadsindustrin ligger, skulle straffbeskattas med nära 40 milj.kr. per år. Vi har faktiskt, Bo Forslund, tillräckliga problem i Sveriges Bergslag utan denna extra pålaga. När det gäller Norrbotten och Uddevalla har regeringen satsat helt andra belopp på stöd åt näringslivet än på det krisdrabbade Bergslagen. Det är inte för mycket begärt att vi i Bergslagen åtminstone inte skall belastas med en extra punktskatt, som till 75 96 drabbar just vår region, där vi har långt kvar till naturgasen. Metallurgiskt kol, som används för framställning av koks, är befriat från all energiskatt därför att stålindustrins internationella konkurrensläge kräver det. Vi i folkpartiet har inte velat gå så långt utan har valt en skattenivå på gasol som Kjell Johansson förut här i kammaren betecknat som rimlig. Hänsyn måste därvid tas till att gasolen belastas med stora beredskapskostnader, som det inte fanns någon antydan om när principerna för energibeskattning fastlades för några år sedan. Bo Forslund anklagade folkpartiet för att ha bytt fot i denna fråga, men i våras antog alltså riksdagen bestämmelser om beredskapslagring av gasol som väsentligt kommer att fördyra gasolen för förbrukarna i Sverige. Det, Bo Forslund, är en ändrad omständighet till vilken man förvisso måste ta hänsyn när man nu skall fastlägga en skatt på gasolen. Jag yrkar med stöd av vad jag förut har sagt bifall till utskottets förslag om en skattehöjning på gasol till 125 kr., vilket är folkpartiets förslag i motion 170.
Herr talman! Lars De Geer säger att gasol är det miljövänligaste energislaget. Jag vill säga att det är miljövänligt, men från energioch miljösynpunkt är gasol inte bättre än naturgas. Jag tycker vi bör ha klart för oss de olika energislagens påverkan på miljön. Sedan är det ju så, Lars De Geer, att folkpartiet så sent som i fjol var med på att man skulle justera denna beskattning upp till 370 kr. på sikt. Man sade visserligen inte vilket år det gällde, men det är det jag menar beträffande de spelregler vi lägger fast — de måste åtminstone räcka några år för dem som skall rätta sig efter spelreglerna. Jag konstaterar att genom det beslut som kammaren måhända är på väg att fatta, där man går emot vår reservation, blir effekten bara att man ökar subventioneringen, skjuter svårigheterna framför sig och får mindre pengar till statskassan.
Herr talman! Förvisso kommer det något mindre pengar till statskassan, Bo Forslund, men i gengäld lägger vi inte en straffskatt på ett energislag som framför allt är av betydelse för Bergslagen — och Bergslagen är dess värre en region i landet som har kolossala problem ändå. Det är helt riktigt, som Bo Forslund säger, att naturgas vore ett bra alternativ. Men när tror Bo Forslund att vi kommer att få tillgång till naturgas i Bergslagen? Jag vet att man har tillgång till naturgas i sydvästra Skåne och kanske kommer att få det i Halland och mot Göteborg — möjligen en linje till Oslo och Norge. Men vi i Bergslagen är nog minst tio år ifrån naturgasen. Om naturgas och gasol vore likvärdiga alternativ, då kunde jag hålla med om att man skulle kunna kräva en viss likformighet i beskattningen. Men, Bo Forslund, naturgas uppe i Bergslagens skogsbygder ligger inte inom tioårsho — Prot. 1985/86:50 risonten. 12 december 1985

Herr talman! När kassettskatten infördes 1982 fanns det, som oftast när riksdagen beslutar om skatter och lagar, goda skäl till att vi skulle införa en skatt på kassettband. Vid detta tillfälle, alltså 1982, var vi i Sverige inne i en expansion då det gällde försäljning av oinspelade ljudoch videokassettband. 1982 såldes inte mindre än 15 miljoner oinspelade ljudkassettband och drygt 3 miljoner oinspelade videokassettband. En fortsatt expansion var dessutom att vänta. Detta ledde i sin tur till en kraftigt ökad hemkopiering av musik, vilket är till nackdel för musiker och artister, bl.a. ur upphovsrättslig synpunkt. I en förlängning av denna ökning av hemkopieringen kunde man dessutom förvänta en nedgång i antalet arbetstillfällen för musiker och artister. Tanken var att de negativa verkningarna av hemkopieringen skulle kunna kompenseras genom direkt ekonomisk ersättning till grupper som drabbats av hemkopieringen samt bidrag till andra insatser på musikoch filmområdet. Men även av statsfinansiella skäl ansågs kassettband lämpliga att beskatta med hänsyn till expansionen på området. 1982 beräknades inkomsterna uppgå till 135 miljoner. Redan vid införandet av kassettskatten fanns emellertid vissa betänkligheter då det gällde kontrollmöjligheter, administrativa kostnader m.m. Av dessa skäl var följderna av skatten svåra att förutse. Därför sade också skatteutskottet att den nya skatten måste betraktas som ett provisorium. Så snart tillräcklig erfarenhet vunnits av skatten borde den, enligt utskottets mening, bli föremål för en allsidig utvärdering. Därvid skulle det även prövas om det fanns bärande skäl att behålla skatten. Riksskatteverket har nu gjort en sådan utvärdering. Vid denna har riksskatteverket konstaterat att inkomsterna av skatten blev avsevärt lägre än beräknat, att de administrativa kostnaderna blev mycket höga, att skatten är svårhanterlig, både för RSV och för den skattskyldige, samt att den har medfört konkurrenssnedvridning. Då det gäller konkurrenssnedvridningen tänker jag bl.a. på Svenska magnetbandinstitutets beräkningar, som visar att marknaden till en tredjedel tillgodoses av huvudsakligen insmugglade band. Här rör det sig främst om videokassettband, som på grund av skattens storlek är mycket lämpade för smuggling. Jag kan inte låta bli att ge ett exempel. Bara i en så liten ort som Boden hemma i Norrbotten hittade man förra året en person som bl.a. via Finland hade smugglat 60 000 kassettband. Man räknade ut att han hade undandragit staten 4 milj.kr. i skatt. Detta är ett typexempel på att smuggling förekommer i stor skala. Riksskatteverket drar av sin utvärdering den slutsatsen att kassettskatten bör avskaffas. Riksskatteverkets skrivelse har remissbehandlats. De flesta remissinstanserna tillstyrker att kassettskatten avskaffas. Generaltullstyrelsen varnar för att man måste räkna med att smugglingsbenägenheten kommer att kvarstå om skatten finns kvar. Vi i folkpartiet drar den slutsatsen att den provisoriskt inrättade kassett

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 13 behandlas regeringens förslag till ändring i lagen om skatt på vissa kassettband. Förslagen innebär vissa förenklingar. Skatten föreslås bli 15 kr. oberoende av speltid. Den tidigare gränsen för skatteplikt, 30 minuters speltid, föreslås bli slopad. Utan tvivel innebär regeringens förslag en betydande förenkling. Förslaget hälsas också med tillfredsställelse av en betydande del av berörda intressenter. Det fick vi bl.a. bekräftat vid en uppvaktning i utskottet. En grupp som emellertid påverkas negativt är tillverkare av kassettband med kort speltid. Från att tidigare ha varit helt skattefria blir dessa kassettband nu hårdast belastade med skatt. Banden åläggs samma skatt i kronor räknat som band med längre speltid, men procentuellt sett blir ju skatten mycket högre. Vad som därutöver utgör motiv för centerns reservation och motion är att denna skattekonstruktion på ett helt orättvist sätt drabbar de kassettband som används i undervisning och utbildning. Av uppgifter som kommit utskottet till del framgår att Helsingforss läns landsting har ett videobibliotek som omfattar 5 000 band, vilka nästan uteslutande används för utbildning och information. Av dessa 5 000 band har 95 26 kortare speltid än 30 minuter. Skolor, landsting, kommuner och AV-centraler är de största köparna av denna typ av kassettband. Jag har förståelse för behovet av en förenkling av skattereglerna, men frågan är om man behöver gå så långt som regeringen här har föreslagit. Enligt min uppfattning kunde man ha nöjt sig med att sammanföra de grupper av kassettband som har över 30 minuters speltid och låtit den nu skattefria gruppen förbli skattefri. De senare kassettbanden kan vara av stor betydelse i utbildningen, och att då procentuellt sett beskatta dessa band allra hårdast är för mig mycket motbjudande. Såvitt jag har kunnat förstå har gränsdragningsproblemet inte varit störst när det gäller skattefria och skattebelagda kassettband utan när det gäller band med olika speltid. Mot denna bakgrund har centerns representanter i skatteutskottet reserverat sig för ett bibehållande av skattefrihet för kassettband med en speltid av högst 30 minuter. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2 i skatteutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Med anledning av proposition 1985/86:57 om kassettskatten har två motioner väckts, en från moderata samlingspartiet och en från folkpartiet. Dessa har lett till en gemensam reservation. Centerpartiet motionerade inte med anledning av propositionen, men har ändå en reservation i detta betänkande. Reservationen behandlar skatten på korta videoband. Den omständigheten att det första, provisoriska — jag upprepar: proviso 65 riska — förslaget inte blev helt lyckat innebär inte att man för den skull skall kasta yxan i sjön och vägra pröva nya vägar. Enligt det nya förslaget skall skatten på videobandskassetter sänkas till 15 kr. per kassett. Skatten på ljudband bör enligt vår mening bestämmas till 1:50 per band för oinspelade kassetter. Ett slopande av skatten skulle, förutom det rena skattebortfallet, få konsekvenser på en rad andra områden — här tycker jag att Bo Lundgren skall lyssna noga. Statens kulturråd säger t.ex. i sin skrivelse att behovet av kompensation för hemkopiering kvarstår, och Svenska filminstitutet hänvisar till att 1982 års och filmoch videoavtal kan sägas upp om skatten avskaffas. De avgifter som därmed skulle försvinna är i storleksordningen 17-20 milj.kr. årligen, vilket enligt min mening inte är ett föraktligt belopp. Jag måste ställa frågan till moderaterna och folkpartiet: Var skall vi i så fall ta de pengarna? Filminstitutet menar också att det i ett kulturpolitiskt perspektiv är viktigt att videoskatten behålls och att inkomsterna överförs till kulturområdet. Just det senare vill jag kraftigt understryka vikten av. Herr talman! Skatten på kassettband infördes 1982. Redan då uttalade skatteutskottet att skatten måste betraktas som ett provisorium och att det var viktigt att man redan från början följde upp resultatet. Utskottet menade att man skulle göra en allsidig utvärdering när man fått tillräckliga erfarenheter av hur skatten fungerar. Därvid skulle man beakta skatteutfallet och kostnaderna för uppbörd, administration och kontroll samt även belysa alternativa skattereformer på det här området. I den utvärdering som riksskatteverket har gjort konstateras att kassettskatten i sin nuvarande form inte fungerar bra. Den är framför allt svårhanterlig, och den utsätts för kvalificerade skatteundandragande åtgärder, som i sin tur medför en stor konkurrenssnedvridning inom branschen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på de två reservationerna.

Herr talman! Jag vänder mig först till Bo Lundgren. Då skatten infördes 1982 fanns det ju skäl härför. Då var det en expansion, när det vällde fram band, och det förekom en mycket omfattande hemkopiering. Det fanns alltså skäl att se över bestämmelserna och undersöka om man inte kunde göra någonting åt förhållandena. Man tänkte då på musiker och artister som gick miste om inkomster till följd av denna hemkopiering. Då fanns det kanske skäl att pröva om man kunde stävja detta genom en skatt, som emellertid — vi har kommit fram till det så småningom — inte blev en bra skatt. Det är onekligen så, Anita Johansson, när det gäller den skatt som ni vill behålla och som ni gör förändringar i, att dessa förändringar medför nya problem. De gamla problemen med skatten gör ni ingenting åt. Det nya problemet är att man kommer att beskatta korta band och långa band på samma sätt, vilket skapar en allmän orättvisa. Stig Josefson var inne på vad det betyder i fråga om de band som används för utbildning och information. Det problem som riksskatteverket har talat om, nämligen att man borde ha samma beskattning för oinspelade som för inspelade band, har man inte gjort någonting åt. Detsamma gäller avdragsmöjligheterna, där man själv kan välja om man vill betala till Svenska filminstitutet via ett civilrättsligt avtal eller om man skall betala skatten. Det är också ett problem som det inte har gjorts någonting åt. Verkligheten är den att även den förändring som nu genomförs är dålig, och då är det bättre att man avskaffar skatten.
Herr talman! Som jag sade i mitt förra inlägg har det, såvitt jag vet, inte varit särskilt svårt att dra gränsen mellan band med kort speltid, dvs. speltid under 30 minuter, och band med längre speltid. Jag ställde frågan varför man inte kan acceptera denna gränsdragning och därmed inte belasta de band som i mycket stor utsträckning används i utbildning och undervisning. Anita Johansson vet att dessa problem har påpekats vid uppvaktningar och i skrivelser. Vi har respekterat de problem som uppstår i detta sammanhang och har lagt fram ett förslag som innebär att man bibehåller skattefriheten för band med kort speltid.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det i fråga om den här skatten är en betydlig förbättring som vi i dag skall fatta beslut om. Jag måste ändå få 67 återge vad man från Svenska magnetbandinstitutet har sagt. Under ärendets behandling gjordes nämligen en uppvaktning hos utskottet. Vi välkomnar de förändringar i fråga om kassettskatten som regeringen föreslår i sin proposition, säger Anders Blomqvist som är ombudsman på Svenska magnetbandinstitutet. Han framhåller att förändringarna kommer att innebära en sanering av hela kassettbranschen. Anders Blomqvist menar att en stor del av den ekonomiska brottsligheten på kassettområdet kommer att försvinna. Vidare framhålls följande: Det har varit en mycket sund utveckling, där en betydande smuggling av kassettband bl.a. tvingat den seriösa handeln att dumpa sina priser. Under 1984 beräknades endast en tredjedel av försålda videoband ha beskattats. Detta har, som jag uppfattar saken, utgjort ett viktigt skäl för utskottsmajoriteten att tillstyrka propositionen. Stig Josefson nämnde något om de korta banden, och visst kan det uppstå en del problem i det fallet. Men vi menar att det helt enkelt är fråga om kontrollsvårigheter. Vi förutsätter att regeringen nogsamt följer utvecklingen när det gäller det nya förslaget om kassettskatten.

Herr talman! Det är endast ur kulturpolitisk synpunkt som det är betänkligt att avskaffa denna skatt. De pengar som man fått in genom avgifterna har ju gått till kulturändamål. Då det gäller folkpartiets inställning har vi redan i vår stora ekonomiska motion som väcktes i januari och som gällde budgetregleringen talat om att vi vill avveckla kassettskatten. Vi har också visat var motsvarande medel i stället kan tas.
Herr talman! Jag konstaterar att Anita Johansson inte vill debattera betydelsen av skattefrihet beträffande band som används inom utbildningen — det var ju inte där de stora kontrollproblemen fanns.
Herr talman! Det är ändå glädjande, Britta Bjelle, att höra att det kan vara litet bekymmersamt med tanke på de 17-20 miljoner som kulturområdet skulle fråntas.

Herr talman! I våras när propositionen om den förenklade självdeklarationen antogs av riksdagen hade vi moderater från integritetssynpunkt grava anmärkningar att rikta mot förslaget om uppgiftsskyldigheten. Alla blir vi nu mer och mer fastlåsta i ett kontrollsystem med personnummer och datalistor som bas. Det finns ingen garanti för att dessa dataregister i framtiden inte kan komma att användas för att i andra sammanhang kontrollera olika grupper av människor. Min oro över hotet mot integriteten har inte blivit mindre genom vad som nyligen blivit känt om folkoch bostadsräkningen, där uppgifterna kommer att användas inte enbart för statistikändamål utan också för kontroll inom skattesystemet. Det kan också finnas skäl att nämna att kammarrätten i Jönköping nyligen undanröjt en dom från länsrätten i Kalmar som innebar att en sparbank mot ett vite av 50 000 kr. var tvungen att till skattemyndigheterna lämna ut uppgifter om 300 kontoinnehavare. Bakgrunden var att lokala skattemyndigheten hade krävt att få uppgifter om 1100 bankkunder i åldern 59 år och äldre och boende i vissa församlingar. Uppgifterna gällde banktillgodohavanden och räntor. Skattemyndigheterna ville åberopa den passus i taxeringslagen enligt vilken bankerna är skyldiga att lämna uppgifterna om särskilda fall föreligger. Kammarrätten sade alltså nej till denna masskontroll, men spåren förskräcka — snart nog kan kontrollmyndigheten med en enkel datakörning få kontroll över varenda bankkund. Till nackdelarna hör också att man kan sägas få ett slags omvänd bevisbörda. Enligt nuvarande regler är det, när den skattskyldige själv har att ange exempelvis sina ränteinkomster, myndigheten som har att påtala eventuella felaktigheter. Med det nya systemet blir det den enskilde skattebetalaren som har att kräva rättelse, om han eller hon anser att kontrolluppgifterna från uppgiftslämnarna är felaktiga. Tillskyndarna av uppgiftslämnandet har erkänt att systemet minskar integritetsskyddet för den enskilde, men de säger i nästa andetag att man får vara beredd på att tumma på integriteten för att uppnå de fördelar som ett förenklat deklarationsförfarande sägs erbjuda. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 1, och jag vill samtidigt uttrycka mitt djupa beklagande över att vi moderater nu står ensamma när det gäller att värna den enskildes integritet. Den i våras antagna lagen om förenklad självdeklaration har medfört mycket stora svårigheter för de många uppgiftslämnande företagen och organisationerna. Med tanke på att det finns mer än 26 miljoner bankkonton har problemen naturligtvis varit extra stora för bankerna. Dessa tog i våras 69 kontakt med riksskatteverket så fort riksdagsbeslutet var klart, men några anvisningar har ännu inte utfärdats av verket. Detta är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att blott ett par veckor återstår innan verksamheten med insamlandet av kontrolluppgifter måste påbörjas hos bankföretagen. Det kan vara på sin plats att erinra om att en lång rad organisationer utöver bankerna har att lämna kontrolluppgifter. Uppgiftsskyldigheten gäller även postgirot, fondkommissionsbolag, bankirer, finansbolag, finansieringsföretag, försäkringsföretag, jordbrukets organisationer, kooperativa företag samt riksgäldskontoret och värdepapperscentralen. Regeringen har tagit viss hänsyn till den mycket sakliga kritiken genom att i proposition 58 föreslå vissa jämkningar i skyldigheten att lämna kontrolluppift. Dessa eftergifter är emellertid ganska begränsade och enligt vår uppfattning helt otillräckliga. Inför skatteutskottet har representanter för bankerna sakligt och klart påtalat de tidsmässiga orimligheter som det innebär att kontrolluppgiftsverksamheten skall påbörjas redan vid årsskiftet. Trots de omfattande kostnaderna och det avsevärda merarbete som uppgiftsskyldigheten medför för uppgiftslämnarna har bankerna lojalt ställt upp för att göra vad som står i deras makt för att lösa de problem som riksdagsbeslutet innebär. Lika självklart är det att bankerna känner sitt stora ansvar gentemot alla sina kunder, som de naturligtvis vill förskona från de många misstag som utan en nödvändig förberedelsetid kommer att följa i systemets spår. Det är ytterst anmärkningsvärt att regeringspartiet inte har ansett sig kunna gå opponenterna till mötes, i all synnerhet som ett tvåårigt uppskov inte kommer att senarelägga reformen som sådan utan blott få till följd att allmänheten slipper oroas och störas i onödan. Allmänhetens redan nu bristande förtroende för vårt skattesystem och vår skatteadministration kommer sannerligen inte att förbättras genom att majoriteten nu vägrar att medge tillräcklig förberedelsetid. Det kan också vara skäl att något titta på kostnaderna för uppgiftslämnandet. Dyrast blir det otvivelaktigt för bankerna. I samband med utredningen Kontroll av räntor gjorde riksskatteverket 1980 en beräkning av bankernas engångskostnader samt driftskostnader för utredning, systemarbete för ADB, utbildning och information. Verket kom då fram till att engångskostnaderna skulle bli 139 milj.kr. och de årliga driftskostnaderna 33 miljoner. Med tanke på att det den gången enbart rörde inlåningskontona och inte som nu också räntebetalningar på penningmarknadsmedel samt att kostnaderna beräknades i 1980 års penningvärde, är det inte otroligt att de angivna beloppen nu har näst intill fördubblats. Det är emellertid inte bara bankerna som åsamkas dryga kostnader. Riksgäldskontoret har begärt ett tilläggsanslag på inte mindre än 17,7 milj.kr. för att klara sin del av uppgiftsskyldigheten. Riksgälden får sina kostnader täckta av skattemedel, medan det när det gäller bankerna blir kunderna som får stå för fiolerna. Detta tycker dock förmodligen majoriteten är av underordnat intresse. Då de olika delförslagen i propositionen huvudsakligen rör rena teknika = Prot. 1985/86:50 liteter, går jag inte närmare in på dem utan nöjer mig med att yrka bifall till 12 december 1985 reservation nr 2. RVTANRRNTTTEN Skyldigheten att lämna

Herr talman! Riksdagen genomförde i våras en skatteförenklingsreform som innebar att skattskyldiga med enkla inkomstoch förmögenhetsförhållanden fr.o.m. 1987 års taxering endast behöver redovisa sådana uppgifter som skattemyndigheterna inte redan har kännedom om eller som myndigheterna kan inhämta genom tillgängliga register, t.ex. fastighetsregistret. Ett av förslagets huvudsyften är att underlätta deklarationsförfarandet för ett stort antal pensionärer och löntagare. För att detta skall kunna genomföras måste banker och andra kreditinstitut åläggas obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet beträffande räntebelopp och kapitalbehållningar, liksom räntor på obligationer, förlagsbevis och andra skuldebrev som dessa utbetalt. För att uppfylla lagens krav på uppgiftsskyldighet i början av 1987 måste bankerna redan från årsskiftet 1985-86 ha testade och tillförlitliga system för att fr.o.m. ingången av år 1986 kunna samla upp alla uppgifter om bl.a. utbetalda räntor. Detta är en omöjlig uppgift, då bankernas ADB-rutiner måste läggas om för att kunna uppfylla de krav på uppgiftsskyldighet som lagen ställer. De nya ADB-rutinerna hos banker och kreditinstitut är i sin tur beroende av riksskatteverkets anvisningar. Dessa har kommit bankerna till handa mycket sent. Det betyder att bankerna i vissa fall skulle få mindre än två månader på sig för att utarbeta helt nya ADB-rutiner och dessutom få dessa att fungera i praktiken. Vissa problem är dessutom inte lösta av RSV. I bankernas arbete ingår att lägga upp helt nya register, som skall innehålla alla data som skall ingå i kontrolluppgifterna. Därefter skall de utveckla rutiner för att överföra uppgifter från befintliga ADB-system till det nya. Bankerna måste också hitta nya rutiner och registreringsförfaranden för ränteutbetalningarna till personer som inte är kunder i banken. Härtill kommer att identifiera kontohavanden, komplettera ofullständiga konton, lösa problemen med konton med flera kontohavare. Då det gäller konton som innehas av flera personer har bankerna mycket varierande rutiner för registrering av innehavarna. Ingen bank har dessutom fördelningstalet för kontoinnehavet registrerat. För att kunna lämna uppgift om gottskriven ränta och saldo per delkontohavare, måste bankerna göra om sina rutiner helt och hållet. Ja, listan kan göras än längre med frågor som skall lösas för bankerna innan de har ett tillförlitligt system som kan ligga till grund för en kontrolluppgift. Vii folkpartiet menar att bankernas invändningar måste tillmätas stor vikt, varför vi föreslår att ikraftträdandetiden för reformen senareläggs ett år i vad avser bankernas kontrolluppgiftsskyldighet. Det betyder att reformen såvitt avser bankernas kontrolluppgifter skall börja tillämpas med avseende på räntor som betalas ut eller gottskrivs år 1987, så att kontrolluppgifterna för första gången skall lämnas ut i början av år 1988. Det förenklade deklarationsförfarandet bygger på att det är korrekta 7n kontrolluppgifter som levereras till skattemyndigheterna. Det ligger i såväl kundernas, bankernas som myndigheternas intresse att uppgifterna håller god kvalitet. Om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga, ger de fel information och det finns risk att skattskyldiga tvingas bevisa att deras uppgifter är korrekta. Vi anser att en sådan omkastad bevisbörda är oacceptabel. Även om 1987 och 1988 räknas som försöksperiod är det viktigt att de skattskyldiga får förtroende för det nya systemet, och det sker enbart genom att det genomförs med fullständiga och korrekta kontrolluppgifter.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 14 behandlas proposition 58 angående jämkningar i skyldigheten att lämna kontrolluppgifter. Riksdagen beslöt i våras i samband med beslutet om ett förenklat deklarationsförfarande att kreditinstitut och andra som yrkesmässigt ombesörjer att pengar blir räntebärande skulle ha skyldighet att lämna kontrolluppgift på ränta som gottskrivs eller utbetalas. Uppgiftsskyldigheten gäller också Värdepapperscentralen och förening som mottagit pengar för förräntning. Under de två första taxeringsåren 1987 och 1988 gäller vissa begränsningar i uppgiftsskyldigheten. Bl. a. behöver inte uppgift lämnas om räntan uppgått till mindre än 500 kr. I föreliggande proposition föreslås ytterligare lättnader i fråga om skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om räntor under taxeringsåren 1987 och 1988. I motioner bl.a. från centern har yrkats att ikraftträdandet uppskjuts ett år. Som motivering för uppskovsyrkandet framhålls främst att ett kontrollsystem inte hinner byggas upp på den korta tid som nu står till kreditinstitutens förfogande. Och detta innebär en uppenbar risk att uppgifterna blir ofullständiga och felaktiga. Liknande synpunkter har framförts till utskottet från Svenska sparbanksföreningen, Svenska bankföreningen, Föreningsbanken och Svenska fondhandlareföreningen. I principfrågan noterades vid uppvaktningen inför utskottet med tillfredsställelse att de uppvaktande bankföreningarna accepterade principen att bankerna skall lämna kontrolluppgifter. Vad som föranledde uppvaktningen var oron för att man inte redan 1987 skulle kunna lämna fullständiga och riktiga uppgifter. I centeroch folkpartimotionen liksom i dessa båda partiers reservation har vi tagit viss hänsyn till framförda synpunkter. Eftersom förberedelserna för ett kontrolluppgiftslämnande inte kommit längre än till ett mycket tidigt förberedande stadium och med hänsyn till att endast några veckor återstår till årsskiftet — den tidpunkt då kontrollsystemet skall träda i kraft — ansåg vi att riksdagen borde ta hänsyn till den uppkomna situationen och uppskjuta ikraftträdandet till taxeringen 1988. Tyvärr har inte socialdemokraterna velat acceptera ett sådant uppskov. Följden blir förmodligen felaktiga uppgifter till förargelse och problem både för deklaranter och för myndighe ter. Genom ett års uppskov hade vi sannolikt kunnat undvika den irritation — Prot. 1985/86:50 som ett ikraftträdande vid årsskiftet 1985-1986 kommer att innebära. När vi 12 december 1985 nu kommit så långt att uppgiftsskyldigheten i stor utsträckning accepterats hade det enligt min uppfattning också varit angeläget att redan från början få kontrollsystemet att fungera tillfredsställande. Centeroch folkpartireservationen öppnar möjligheten för riksdagen att visa den kompromissvilja som ett års uppskov innebär. Därmed skulle större möjligheter skapas för att redan från början möta denna lagstiftning med en positiv inställning. Att vi inte biträder reservation 2 beror på att det inte är helt nytt för bankerna att lämna uppgifter. Redan i dag lämnas uppgifter till insättarna, och var och en deklarant har skyldighet att i sin deklaration lämna uppgift på sina inkomster av kapital liksom av andra inkomster. Det gör att uppgifterna inte är någon hemlighet. Kontrollsystemet måste vara utbyggt på ett visst sätt, och vi menar att man borde klara av detta under 1986 och därmed få ett ikraftträdande 1987. På det sättet skulle man förhindra de felaktigheter som man nu kan befara. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservation 3 i skatteutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Låt oss göra tankeexperimentet att vi redan infört den enklare självdeklarationen. En betydande majoritet av de skattskyldiga har då befriats från skyldigheten att fylla i en omfattande deklarationsblankett. De behöver bara jämföra deklarationsformulärets uppgifter med sina egna kontrolluppgifter.

Jag är rätt säker på att ett parti som i framtiden skulle ställa sig bakom ett sådant förslag skulle möta starka protester och upprörda frågor. Man skulle fråga: Varför skall ni göra ett enkelt system krångligare? Varför skall ni öka risken för att deklarera fel? Varför skall skattebetalarna få en massa onödigt arbete? Varför skall ni återinföra ett gammalt system som inte ger några egentliga fördelar för de skattskyldiga, annat än möjligen för dem som vill fiffla med skatten? Ja, varför, Knut Wachtmeister? Moderaterna vill slopa bankernas skyldigheter att lämna kontrolluppgifter. Enligt moderaterna skulle det vara otillbörligt från integritetssynpunkt att använda ADB här. Men jag skulle vilja vädja att man inte missbrukar begreppet privat integritet. Låt oss inte använda detta begrepp som ett tillhygge i tid och otid. Att skydda den privata integriteten är av största betydelse, men just därför är det viktigt att vi noga analyserar vad det handlar om. Det integritetsskyddade området bestäms framför allt av två saker: dels skyldigheten att lämna uppgifter till ledning för beskattningen — var nu 73 gränsen för den skyldigheten går någonstans — , dels rätten för skattemyndigheterna att kontrollera att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts. Det kan inte vara rimligt att tala om ett integritetsintrång bara därför att skattemyndigheterna skulle använda ADB för att kontrollera sådana uppgifter som enligt gällande bestämmelser skall lämnas till ledning för beskattningen.

Jag vill när det gäller bankernas uppgifter om gottgjorda räntor framhålla sex punkter. För det första finns det inte någon principiell skillnad mellan bankernas uppgifter om gottgjorda räntor och andra uppgifter som omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet, t.ex. löneuppgifter, aktieutdelningsuppgifter och uppgifter om näringsidkares köp och försäljningar. För det andra är det fråga om uppgifter som den skattskyldige är skyldig att angeii självdeklarationen. Man kan alltså inte rimligen hävda att uppgifterna är av känslig natur i sig eller att det skulle vara något hot mot den personliga integriteten att skattemyndigheterna får ta del av dessa. Det är faktiskt också så att det råder en mycket bred enighet om detta. För det tredje måste man ha i minnet att uppgifterna ingår i bokföringen hos dem som skall tillhandahålla uppgifterna. Kreditinstitutens inlåningsräntor är ju en avdragsgill kostnad i deras rörelse. Skattemyndigheterna måste därför självfallet få ta del av uppgifterna för taxeringskontroll, och det är också lika självklart att man inte kan begränsa denna kontroll så att den får avse bara kreditinstitutens redovisning. För det fjärde har skattemyndigheterna ända sedan år 1935 haft en generell rätt infordra kontrolluppgifter i fråga om inte namngivna räntetagare. Denna rätt har som bekant också under årens lopp många gånger utnyttjats för genomförande av generella räntekontroller. För det femte kan det också påpekas att en obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet beträffande bankräntor förekommer i flera andra länder, bl.a. i Danmark och USA. För det sjätte kan genom den föreslagna reformen skattemyndigheternas kontroll av uppgifternas riktighet nu flyttas från de skattskyldiga till uppgiftslämnarna, dvs. kontrollen kan ske på väsentligt färre ställen. Det skapar förutsättningar för en mer enhetlig och rättvis kontroll. Knut Wachtmeister tycks ha glömt att moderaterna i regeringsställning var med om att införa det nuvarande ADB-systemet för beskattningen. Detta bygger på att kontrolluppgifter och uppgifter i deklarationer registreras med hjälp av ADB och kontrolleras maskinellt. Det gällde då i huvudsak arbetsinkomster. Min fråga är: Varför är ADB-kontroll av arbetsinkomster godtagbar för moderaterna, medan en liknande kontroll av kapitalinkomster skulle strida mot den privata integriteten? Vilka intressen är det som ni vill skydda? Den enda grupp som har nackdel av en enklare, billigare och bättre kontroll är ju falskdeklaranterna. Vad blir det av moderaternas tal om förenklingar och avbyråkratisering när vi kommer in på kapitalinkomsterna? Prot. 1985/86:50 Vidare noterar jag med tillfredsställelse att det finns en bred enighet om 12 december 1985 reformen. Det var också bra att vi i utskottet vid föredragningar fick höraatt. Gt bankerna räknar med att den här reformen skall kunna fungera oklanderligt Skyldigheten Se lämna på lång sikt. kontrolluppgifter Jag vill när det gäller prövotiden och farhågor som här har uttryckts för att övergången kan bli besvärlig säga, att det egentligen inte är fråga om att banker och andra skall samla in en mängd nya uppgifter. I själva verket har bankerna sedan lång tid tillbaka varit skyldiga att efter anmaning lämna sådana uppgifter. Givetvis måste det till nya rutiner för att uppgiftslämnandet rent praktiskt skall fungera smidigt och bra. Det arbetet underlättas genom att vi vid beslutet i våras bestämde särskilda beloppsgränser för uppgiftslämnande under provåren. Ytterligare lättnader ges nu genom dispensmöjligheten i regeringens förslag i fråga om gemensamma konton och vidare genom utskottets förslag att dispens också skall kunna gesi andra fall. Det blir också enklare att fullgöra uppgiftsskyldigheten genom förslaget att kreditinstituten inte behöver hålla samman kontoräntor med andra räntor. Prövotid ett eller två år? Vi ser det här som en stor och betydelsefull reform. Det är viktigt att reformen fungerar ordentligt när den sätts i sjön fullt ut. Med två års prövotid har man rimligen bättre möjligheter att förfina systemet till dess reformen träder i full kraft. Såväl moderaterna som folkpartiet och centern har uttryckt farhågor för fel under prövotiden. Å andra sidan kan sägas att ju mer man fruktar att det uppstår fel, desto viktigare är då att man har en hyggligt tilltagen prövotid, att maniinte nöjer sig med ett år utan att man har två år på sig för att kunna rätta till problemen medan tid är. Sammanfattningsvis vill jag säga att antingen vill man ha en förenklad deklaration med alla de obestridliga fördelar som det kommer att innebära — och då måste den kombineras med en uppgiftsskyldighet— eller också tvingas man ha kvar det gamla systemet med fullständig deklaration och ett ofta tidsödande och kostnadskrävande arbete.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

Herr talman! Låt mig först få hälsa Jan Bergqvist välkommen som ordförande i skatteutskottet. Det är första gången jag har förmånen att få debattera med honom här i kammaren. Så till hans anförande. Han var rädd att man missbrukade uttrycket personlig integritet och räknade upp sex stycken skäl för att acceptera uppgiftsskyldighet för banker och en lång rad andra kreditinstitut. Han sade bl.a. att sedan 1935 har man rätt att göra kontroller över banktillgodohavanden. Jag erinrar mig mycket väl hur det dagen efter den då deklarationen skulle ha varit inlämnad angavs vilka bokstäver de efternamn började på som skulle kontrolleras. Vi hade ett kontrollsystem då, men det avskaffades. Som jag angav i mitt inledningsanförande, hade kammarrätten i Jönköping en avvikande uppfattning om hur lagen bör tolkas. Nu kommer det att finnas el oerhörda kontrollmöjligheter, och det behövs inte mer än en enkel lagändring för att samkörning av dataregister kan komma att ske ur kontrollsynpunkt. Jag vill erinra om vad som hände för ett år sedan, när tullen gjorde en masskontroll av resenärer på flygplatserna. Det visade sig att man bröt mot gällande lagstiftning. Vad gör tullen då? Ber man om ursäkt för att man har gjort detta ingrepp i integriteten? Nej, man kräver att det som var olagligt då skall göras lagligt. Mycket riktigt kom det också en proposition om det. Man kan inte skydda människors personliga integritet om man har ett så omfattande kontrollsystem, som med bara ett enkelt beslut här i riksdagen kan sättas i sjön. Jan Bergqvist frågade vilka jag vill värna om och sade också att de som har rent samvete inte har någonting att frukta. Jag värnar självfallet inte om dem som söker lura staten. Det behövs inte. De kommer att värna om sig själva. De kommer icke att ha kvar sina pengar inom banksystemet ifall de riskerar en kontroll som drar fram dem i dagsljuset. De kommer att gå över till den gråa marknaden, och det är naturligtvis beklagligt. Vad jag vill värna om är innehavarna av de 26 milj. bankkontona och de miljoner andra konton som finns och som med det nya sytemet kommer att utsättas för hot om något, som så småningom kan bli total kontroll av den enskilde. Vi ser mycket allvarligt på detta. Det förhållandet att andra länder har detta system tycker jag inte man bör ta till intäkt för att införa det här i Sverige. I många andra sammanhang säger socialdemokraterna att vi skall rå oss själva och inte bry oss om vad som händer i andra länder. Slutligen säger Jan Bergqvist att kontrollen har flyttats och att det är enklare, eftersom det blir färre kontrollställen. Men samtidigt får vi ett slags omvänd bevisbörda. Den enskilde får noga kontrollera sin deklaration och sedan tala om ifall något fel föreligger. Tidigare var det skattemyndigheterna som skulle tala om ifall de uppgifter deklaranterna lämnade var felaktiga.
Herr talman! Jan Bergqvist menar att det inte behövs någon förskjutning av denna reform för att bankerna skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Detta betyder att bankerna, för att kunna uppfylla alla de krav som kan ställas på en kontrolluppgift, redan den 1 januari 1986 skall ha färdiga ADB-rutiner. Men riksskatteverket har då ännu inte tagit fram de anvisningar som skall ligga till grund för hur bankernas ADB-system skall se ut. Det är bankerna som ändå får ta den stora kostnaden av denna omläggning. Att begära att de utan vidare skall klara av detta tycker jag faktiskt visar mycket liten generositet mot banker och kreditinstitut, som båda får mycket arbete med denna reform. Ett års förskjutning hade inte behövt förändra själva systemet. Det hade bara gett bankerna möjlighet att fullgöra sin skyldighet på ett riktigt sätt, vilket också varit till gagn för oss skattebetalare när vi sedan skall deklarera, så att det blir rätt.
Herr talman! Jag förstår inte resonemanget om de stora problem som det — 12 december 1985 skulle innebära med total kontroll. För alla dem som lämnat korrekta uppgifter tidigare och gör det även i fortsättningen uppstår inga problem genom detta. Däremot, Jan Bergqvist, fanns det skäl att ta hänsyn till vad som framfördes vid uppvaktningen i utskottet. Representanter för bankerna förklarade att de accepterade principen, men talade om att de inte kommit så långt att de hade systemet klart för uppläggning av kontrollen. Riksskatteverket och bankerna famlade fortfarande och visste inte hur detta skulle göras, och det återstod inte mer än några veckor till årsskiftet. I den situationen anser jag att det vore riktigt att medge ett års uppskov. Då skulle vi ha möjlighet att redan när den första kontrollen började ha ett system klart med korrekt uppläggning. Därmed skulle vi undvika de missförstånd som sannolikt uppstår när man nu börjar året utan att vara helt överens om hur uppläggningen skall vara.
Herr talman! Om det är svårt att få detta system att fungera är det desto viktigare att man har två års prövotid i stället för ett års. Vi har noga gått igenom vad det kan bli för problem. Det har varit omfattande överläggningar mellan kanslihuset och bankerna om vad problemen rent praktiskt skulle innebära. Med de lättnader som föreslås i propositionen bör problemen kunna klaras. Dessutom vill utskottet medge en ytterligare utvidgning av dispensmöjligheterna. Jag vill gärna säga att jag inte anser att den dispensmöjligheten bör utnyttjas flitigt utan med stor restriktivitet. Knut Wachtmeister klarade inte ut varför integritetssynpunkterna inte har någon betydelse i fråga om arbetsinkomster, men har betydelse i fråga om kapitalinkomster. Skyldigheten att till ledning för taxering uppge avkastningen på sitt kapital har ju funnits sedan långt före kommunalskattelagens tillkomst 1928. Ända sedan 1935, alltså 50 år, har skattemyndigheterna haft möjlighet att infordra kontrolluppgifter i fråga om inte namngivna räntetagare. Mot den bakgrunden är det mycket svårt att förstå varför moderaterna anser att det från integritetssynpunkt är så kränkande med en obligatorisk uppgiftsskyldighet att den bör slopas. Det måste i stället vara en stor fördel för alla vanliga deklaranter att de själva slipper fylla i uppgifterna i deklarationen.
Herr talman! Först några ord om det rent praktiska förfarandet. Jan Bergqvist säger att kanslihuset och bankerna har haft många överläggningar som lett till vissa förbättringar. Vissa marginella förbättringar har de lett till, men bankerna har klart utsagt att de inte kan garantera ett ordentligt system med bara två veckors varsel, för så lång tid har de på sig, innan systemet skall börja gälla. Dessutom kommer dispensmöjligheterna, som Jan Bergqvist här talade om, att vara mycket begränsade. Skatteutskottets majoritet skriver också att man hade övervägt att ge ett års dispens. Det är synd att man inte gjorde det. Det hade underlättat något. 7 Sedan vill Jan Bergqvist veta varför vi inte kan acceptera den här uppgiftsskyldigheten. Jag skall tala om för Jan Bergqvist vad det beror på. Vi är rädda för att vi får ett heltäckande kontrollsystem, som gör att människorna helt kommer i händerna på staten. Det måste vara bekvämt, säger Jan Bergqvist, för den enskilde att slippa göra arbetet själv. Men vi är rädda för att vi kommer att få ett samhälle där storebror tänker åt en och man själv inget annat behöver göra än att acceptera datalistorna och uppgifterna.
Herr talman! Jan Bergqvist talar om att det är bra med prövotiden två år. Men det är inte prövotiden som är intressant, utan det intressanta är bankernas faktiska möjligheter att lägga om sina ADB-rutiner, så att bankerna kan börja använda systemet den 1 januari 1986. Det har framkommit att det är omöjligt. Det vore väl bättre att ge bankerna ett års dispens, så att de får chansen att få ordning på sin verksamhet, innan de skall ge de skattskyldiga kontrolluppgifter. Det står visserligen i propositionen att det finns möjlighet till dispens, men det gäller sådana fall där det är flera som har samma konto. Det är faktiskt ganska många. Om man skall utnyttja dispensmöjligheten restriktivt, har den inte någon riktig funktion att fylla.
Herr talman! Bankerna har två års prövotid. Det är väl diskutabelt om de verkligen har det, som situationen ser ut i dag. Det var detta som var motivet till att vi ansåg att de borde få ett års inkörningsperiod, för att lägga upp systemet, så att det kunde stå klart 1987. Under 1987 skulle man verkligen kunna pröva det och sedan tillämpa det fr.o.m. den 1 januari 1988. Rent logiskt tycker jag att detta skulle vara den rätta vägen att gå i stället för att ha en prövoperiod 1986, med vetskap om att man inte har resurser, inte är beredd och inte har uppläggningen klar, så att systemet kan träda i kraft vid den föreslagna tidpunkten.
Herr talman! Moderaterna accepterar datalistor, personnummer osv. när det gäller arbetsinkomster, men av någon anledning accepterar de inte motsvarande när det gäller kapitalinkomster. Därmed kan jag konstatera att moderaternas tal om avbyråkratisering och förenklingar faller till marken när det gäller den enklare självdeklarationen. Vad så gäller övergångstiden, är det klart att en övergång till ett nytt system alltid innebär anpassningsproblem. Jag vill emellertid påstå att det beslut som togs i våras ganska tydligt angav vad som borde gälla vid utformningen av de nya systemen. Sedan är det naturligtvis rimligt att riksskatteverket i samarbete med bankerna ger litet mer detaljerade råd och anvisningar i lättillgänglig form. Sedan länge har också diskussioner pågått mellan riksskatteverket och bankerna om de här sakerna. Jag menar, att även om det kan bli en påfrestning för de kreditinstitut som har varit sena i planeringen och skjutit bekymren framför sig utan att ta i dem, kommer det att gå att klara övergången. Det kan bli en del problem under 1986. Det är då viktigt att bankerna utnyttjar tillfället att i samarbete med riksskatteverket och i = Prot. 1985/86:50 samband med saldobesked gå ut med information och tala om att de 12 december 1985 uppgifter som lämnats under provtiden inte har samma halt som de uppgifter som man kommer att få när det fullständiga systemet är satt i sjön. Skyldigheten att lämna
Herr talman! Vi moderater är djupt oroade över hotet mot integriteten, där personnumren spelar en avsevärd roll. Uppenbarligen är också regeringen det. Man har ju som bekant tillsatt en parlamentariskt förankrad kommitté med uppgift att pröva integritetsfrågor m.m. i samband med användningen av personnummer i ADB-system. Så det är inte bara vi moderater som är oroliga.
Herr talman! Moderaterna är inte mera oroliga för personnumren än att de använder dem när de skickar ut tiggarbrev i sin partiverksamhet.